Herr talman! Den fråga som vi här behandlar rör problem, som vi redan har diskuterat vid två olika tillfällen denna riksdag. Själv har jag tillsammans med tre kamrater i motion tagit upp en del av de aktuella spörsmålen, och jag skall därför inte nu gå in på dem. Det är bara till punkten B jag vill foga ett par ord. Vi som företräder utskottsmajoriteten anser i likhet med motionärerna, att det är otillfredsställande att frågan om polismans rätt till ersättning för kroppsskada inte kunde lösas i samband med tillkomsten av 1965 års kungörelse. Det förelåg då ett remissbehandlat utredningsförslag om ersättning till polisman för skada på egendom. Nu pågår det inom Kungl. Maj:ts kansli arbete för att skapa underlag för bedömning av frågan om skadeersättning för statliga befattningshavare i allmänhet, och det är gott och väl. Utskottsmajoriteten menar likväl, att detta inte bör utgöra något hinder för en särbehandling av polisen i fråga om sakskadeskyddet. Vi anser starka skäl föreligga för att man i Kungl. Maj:ts kansli så påskyndar lösningen av denna fråga, som siktar till att ersättning skall kunna ges åt polismän för kroppsskada, att bestämmelser härom kan träda i kraft senast den 1 juli i år. I sak föreligger här alltså ingen skillnad emellan utskottets och reservanternas uppfattning. Skillnaden gäller egentligen bara tidtabellen. Utskottet anser alltså i likhet med motionärerna, att med hänsyn till de stora risker, som är förenade med polismännens tjänsteutövning, bör förslag om ersättning för sveda och värk framläggas snarast möjligt. Rikspolisstyrelsen betonar detta med skärpa och så gör också polisförbundet. Jag vill med detta bara ytterligare understryka vad fru Kristensson har sagt och yrkar bifall till reservation nr 1 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Första lagutskottets utlåtande nr 34 behandlar, som redan har påpekats av både fru Kristensson och herr Gustafsson i Borås, två till utskottet hänskjutna motioner. Dessa motioner behandlar och framlägger förslag rörande flera olika spörsmål inom rättsväsendets område. Motionens första att-sats rör sig helt omkring ett yrkande att Kungl. Maj:t måtte föranstalta om att ett särskilt invaliditetsoch grupplivskydd för polismän införes enligt i motionen angivna riktlinjer. Vad gäller detta yrkande om ett särskilt invaliditetsoch grupplivskydd för polismän delar utskottsmajoriteten motionärernas och reservanternas oro för den tilltagande aggressivitet mot polismän i tjänsteutövning, som har förmärkts. I utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt påpekas också, att utvecklingen otvivelaktigt lett därhän, att polismännen vid åtskilliga tjänsteåtgärder regelmässigt utsättes för betydande risker. Utskottet konstaterar detta och säger att det är helt rimligt att samhället, som kräver att dessa risker skall tagas, i en eller annan form kompenserar polismännen för dessa risker.

Med hänsyn till detta anser utskottet att man bör lösa frågan förhandlingsvägen. Herr talman!

Vi reservanter anser att det under sådana förhållanden nu inte kan vara påkallat att ta nya initiativ. Vi är medvetna om att det också finns andra grupper som råkar ut för ungefär samma påfrestningar, om än inte i lika hög grad. Jag tänker då närmast på de kupper som då och då utspelas mot posttjänstemän, banktjänstemän, vakthavare, tullmän och dylika.

Vad gäller punkt nr 3 i motionärernas hemställan, som rör rationalisering av polisens arbetsförhållanden, vill jag i första hand hänvisa till utskottets skrivning. Jag ber också kammarens ledamöter beakta vad rikspolisstyrelsen anför angående rationaliseringen av rikspolisstyrelsens arbetsförhållanden. Fru Kristensson underströk för övrigt själv med tacksamhet, vad rikspolisstyrelsen på dessa punkter redan har lyckats åstadkomma, och jag behöver alltså inte utveckla detta närmare. Jag vill emellertid ändå fastslå att rikspolisstyrelsen redovisar en rad initiativ, även sådana initiativ, som framskridit så långt att de nått det stadium, då det kan bli fråga om praktisk tillämpning, vilket alit redovisas med data. Dessa data säger oss i sin tur, att vad som har åstadkommits i rationaliseringsoch andra hänseenden icke ännu kan ha hunnit tillämpas så länge att man kan avläsa resultatet. Jag skall anföra ett enda litet exempel — jag skall, herr talman, nöja mig med detta enda exempel, och för korthetens skull skall jag direkt citera ur rikspolisstyrelsens remissvar.

Man anser att en utredning enligt motionärernas förslag i nuvarande skede rent av skulle kunna »verka hämmande» — det är också ett citat ur rikspolisstyrelsens remissyttrande.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 Vad slutligen beträffar punkten D skall jag bara för ordningens skull citera några rader i utskottsutlåtandet och endast om det behövs ge en närmare belysning. Utskottet skriver bl.a. följande: »Vad slutligen gäller yrkandet om snabbare handläggning av brott av unga lagöverträdare anser utskottet i likhet med motionärerna att det är angeläget att tiden från brottets begående till dess barnavårdsnämnd, polis, åklagare och domstol handlägger ärendet inte blir längre än som är oundgängligen nödvändigt. Enligt utskottets mening är också bestämmelserna i 1964 års lag om brott av unga lagöverträdare ägnade att tillgodose rimliga anspråk i detta hänseende. Det må även framhållas att departementschefen i propositionen med förslag till nämnda lag särskilt underströk kravet på skyndsamhet vid behandlingen av dessa ärenden.» Fru Kristensson framhöll att vissa tidsutdräkter är för långa, och det kan nog litet var av oss instämma i. Det gällde dels polisen och dels barnavårdsnämnderna. Det framskymtade också att barnavårdsnämnderna i allmänhet — åtminstone fick jag den uppfattningen — skulle handlägga sådana ärenden enbart vid ordinarie sammanträden. Jag har, herr talman, inte den erfarenheten av arbetet i en barnavårdsnämnd att man väntar med att handlägga ärenden till ordinarie sammanträde, när de är av brådskande karaktär. Numera har ju kommunerna även på landsbygden tillgång till verkligt kvalificerad arbetskraft, utbildad vid socialinstitut o. s. v., vilket ger kommunerna möjligheter att handlägga ärendena betydligt snabbare än vi lekmän kunde göra. Jag har därför svårt att tro att ärendena verkligen blir staplade på hög. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter utom i fråga om moment B, där jag yrkar bifall till reservation nr 2 av herr Erik Svedberg m.fl.
Herr talman! I anledning av vad fru Löfqvist sade skulle jag vilja ställa en fråga till fru Löfqvist när det gäller ett invaliditetsoch grupplivskydd för poliser. Kan man ändå inte göra gällande, att det är ett statsintresse att poliserna får ett sådant skydd i sin yrkesutövning att de inte har anledning att hesitera när det gäller att fullgöra ett tjänsteåliggande? Jag tycker att detta statsintresse blir alltmer förstärkt, ju mer våldsmentaliteten ökar. Även om avtalsverket nu säger — det underströk ju fru Löfqvist — att det må vara en förhandlingsfråga, säger ju avtalsverket inte att det skall vara en förhandlingsfråga. Det är alltså endast en fråga, som man må förhandla om, vilket är en stor skillnad. Mot bakgrunden av det statsintresse, som jag tidigare nämnde, tycker jag att denna fråga inte är att jämföra med en vanlig förhandlingsfråga. Jag anser därför att riks dagen inte skall frånkänna sig ett ansvar på denna punkt. Det är riktigt att en ersättning för kroppsskada kan vara aktuell och väl motiverad även för andra yrkeskategorier. Det är dock inte detta saken gäller utan att vi skall få effektuerat ett förslag, som redan är utrett och som kan träda i kraft när det gäller polisen utan att man behöver avvakta andra statliga befattningshavare, alltså precis som man har gjort när det gäller sakskadeskyddet. I frågan om rationalisering av polisens arbetsförhållanden tycker jag det finns all anledning att man gör precis på samma sätt som man gjorde när det gällde en rationalisering av trafikmålen, nämligen att tillsätta en särskild utredning med uppgift att undersöka rationaliseringsmöjligheterna även i fråga om andra brottmål. Jag kan inte se annat än att det är en helt logisk tankegång som vi här för fram. Vad slutligen barnavårdsnämnderna beträffar vill jag framhålla, att jag var medveten om att de utgjorde en känslig fråga. Jag vill bara säga att jag under utskottsbehandlingen har trott mig förstå, att barnavårdsnämnderna kanhända handskas litet olika med dessa ärenden i olika delar av landet, eftersom man får så olika uppgifter om hur handläggningen sköts.
Herr talman! Jag tror att det är sakligt riktigt när man betonar att polisen i jämförelse med de andra kategorier, som har nämnts här, i alla fall befinner sig i en situation som är annorlunda. Polisen måste ju vara aktiv på ett annat sätt än vad andra måste vara. Jag vill bara understryka vad polisförbundet säger i den frågan, vilket återges på sidan 9 i utskottets utlåtande: »Landets polismän har under senare år måst konstatera, att antalet våldshandlingar mot polismän ökar. Sålunda har noterats 950 misshandelsfall under 1 år och 10 månader år 65/66, däribland ett antal grova misshandelsfall och under en 2-årsperiod 4 polismord.» Det är nästan kusligt kalla siffror, och det är ett kusligt kallt resonemang som förs. Det är inga affekter, ingen känslobetoning, men det talar ett oerhört allvarligt språk.

Herr talman! Jag befinner mig i den litet ovanliga situationen att jag kan tala för utskottet på alla punkter. Detta är kanske så mycket märkligare som vi i detta ärende har en »hoppande» majoritet. I den första punkten är jag ense med den socialdemokratiska msajoriteten, i den andra punkten tillhör jag den liberala majoriteten — jag skulle kanske säga den borgerliga majoriteten, men det är ett så tråkigt ord, och ingen känner sig väl illa berörd av att kallas liberal, hoppas jag. I tredje och fjärde punkterna är majoriteten ganska kompakt. Jag skall bara säga några ord på varje punkt. När det gäller den första punkten, som avser grupplivoch invaliditetsskydd, anser jag i likhet med majoriteten, att detta är en avtalsfråga. En viktig princip är att vi inte skall lägga oss i avtalsfrågor. Fru Kristensson säger, att det är ett statsintresse att polismännen skyddas. Men man kan säkert säga, att det i många avtalsförhandlingar föreligger ett statsintresse. Jag tror att man i de flesta avtalsförhandlingar kan påvisa, att det på ett eller annat sätt finns ett intresse för staten att man gör så eller så. Men staten skall inte blanda sig i avtalsförhandlingar. Det är av denna anledning jag inte följt reservanterna utan anslutit mig till majoriteten. Dessutom är ett skydd av detta slag relativt billigt att ordna på egen hand. Polisförbundet säger i sitt remissyttrande, att det har erbjudits ett relativt billigt försäkringsskydd. När det däremot gäller den andra punkten anser jag att det är ytterligt angeläget — och även här tillhör jag alltså majoriteten — att man snabbt gör någonting. Det är så oefterrättligt, att om en polisman vid utövningen av sin tjänst får sin uniformsmössa förstörd, så får han ersättning härför av staten. Men skulle han få sitt ena öga förstört, så får han ingen ersättning. Var och en måste väl ändå erkänna att detta är fullständigt avvita. Det går inte att i detta fall hänvisa till att det pågår en utredning om sådant skydd för alla statstjänstemän. Som bl.a. herr Gustafsson i Borås nyss sagt kan man inte jämföra polismäns arbete med någon annan kategoris, eftersom polisen har skyldighet att ingripa för att förhindra brott. Inte ens den kår jag representerar — exekutionsmän — som ju har en verksamhet som inte omfattas med någon större sympati av dem som berörs av den, har ett tillnärmelsevis så riskfyllt arbete. Det är t.o.m. så att om en exekutionsman anser att ett uppdrag kan vara farligt — vilket rätt sällan är fallet — så tillkallar han just polisen; det är ju i vårt samhälle polisen som har till uppgift att ta riskerna om sådana förekommer. Därför kan man inte i detta avseende jämställa polismän med andra statstjänstemän. Här måste göras någonting snabbt. När det gäller punkt 3 tycker jag nog i likhet med majoriteten att en rationalisering ju ändå är på väg på detta område. Det är inte så länge sedan vi införde parkeringsbot, och det är mycket kort tid sedan vi införde ordningsbot. Man är på väg att göra det enklare och enklare. Det är också betecknande, som tidigare har påpekats, att både rikspolisstyrelsen och riksåklagaren avstyrkt utredningsförslaget. Det gäller också punkt 4 som rör handläggningsförfarandet när det gäller unga lagöverträdare. Jag tror inte att en utredning skulle kunna åstadkomma så mycket. Även på denna punkt avstyrkte riks polisstyrelsen och riksåklagaren. Detta innebär, herr talman, att jag kan yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Herr Sjöholm har i sitt anförande redogjort för en del av vad jag hade tänkt säga, och jag behöver därför inte ta upp det. Men till fru Kristensson vill jag ändå säga att ingen har väl den uppfattningen att polisen inte skulle vara värd eller ha rätt att kräva det skydd som det här talas om. Men det finns ju också andra grupper som bör ha samma rätt och mot vilka samhället bör ha samma skyldighet. Då dessa frågor nu överses kan jag för min del inte förstå varför vi inte skulle kunna knyta samman det hela i en omgång. Här har också sagts att polismännen ständigt måste vara beredda att möta våld, och det är vi alla medvetna om. Men vi är väl också på det klara med att polisen har helt andra möjligheter än t.ex. postoch banktjänstemän samt viss vaktpersonal att försvara sig mot våld. Därmed vill jag emellertid inte förringa vad jag tidigare sagt om att skyddet behövs och bör komma till stånd. Utskottet har inte heller i någon punkt tagit avstånd från den uppfattningen. Det är bara vägen till målet vi strider om. Jag kan inte instämma med fru Kristensson, när hon säger att de socialdemokratiska utskottsledamöternas förslag i olika avsnitt skulle göra vägen till målet längre. Rikspolisstyrelsen har själv framhållit att en direkt beställning och ett tillsättande av en utredning i dag t.o.m. skulle kunna fördröja hela ärendet — och det vill ju ingen av oss medverka till. Vad slutligen avtalsfrågan angår är det ju kutym att inte innan förhand lingar förevarit beställa en utredning i ett ärende, i vilket man förut har knutit an till den lagliga förhandlingsrätten. Om vi skulle föregripa systemet med förhandlingar, så behövde vi ju inte stifta några lagar om förhandlingsrätt.

Herr talman! Jag tycker att herr Sjöholm var en aning ologisk. Han talade om att man inte kan jämställa poliserna med andra statstjänstemän bl.a. på grund av de onormala risker de måste ta i sin yrkesutövning. Det är just det som enligt vår uppfattning verkligen talar för att man inte skall betrakta frågan om extra grupplivskydd och invaliditetsskydd som en renodlad förhandlingsfråga. Här finns ett statsintresse, som man måste ta i beaktande. Herr Sjöholm skall observera att vad vi har yrkat inte avser de generella bestämmelser, som nu gäller för alla statstjänstemän, utan någonting utöver detta, ett extra invaliditetsoch grupplivskydd. Det är just motiverat av de onormala risker som polismännen får finna sig i sin yrkesutövning. Enligt min mening är det klart att staten här bör ta ett eget ansvar. Man bör inte klassificera detta som en förhandlingsfråga vilken som helst. I fråga om rationaliseringen citerar fru Löfqvist ett remissyttrande, enligt vilket en sådan särskild utredning skulle kunna fördröja rationaliseringsarbetet. Varför har då utskottsmajoriteten ansett att man kan överväga att ge trafikmålskommittén vidgade direktiv? Då skulle detta också kunna vara till nackdel för det fortsatta rationaliseringsarbetet. Till yttermera visso har vi oss bekant att man inom departementet har vissa planer på att tillsätta en särskild utredning, så jag tror inte att tanken är så tokig. Det finns bara anledning, tycker vi, för riksdagen att någon gång tala om att vi också har önskemål och synpunkter i dessa frå gor och inte bara väntar på att Kungl. Maj:t skall tänka åt oss.
Herr talman! Även om jag nu säger, fru Kristensson, att polisens verksamhet är särpräglad, så behöver det inte innebära att jag vill att man skall slopa de principer som vi har för avtalsförhandlingar här i landet — ty visst är väl ändå detta en avtalsfråga. Däremot beträffande ersättningen för skada säger avtalsverket i sitt remissyttrande att det inte är någon avtalsfråga. Där har jag också följdriktigt sagt att vi omedelbart bör inskrida. Sedan är det en annan sak att jag livligt önskar att polismännen i de förhandlingar, som skall föras på detta område, kommer att vinna framgång. Men det skall gå den vägen, ty det är den ordning som vi tillämpar här i landet.

Herr talman!

Det anser, liksom vi, också styrelsen själv. När nu enligt rikspolisstyrelsens mening en utredning i denna fråga måhända skulle vara till nackdel i stället för till fördel, har jag ansett att det kunde vara fullt just att påpeka detta.

11.00 i stället för kl. 14.00 Förteckningen över ärenden som bordlägges i morgon upptar ett stort antal ärenden, av vilka flera torde komma att föranleda långa debatter. Vid plenum onsdagen den 17 maj kl. 10.00 kommer att behandlas bl.a. statsutskottets utlåtanden nr 102, angående vissa anslagsfrågor rörande försvaret, och nr 105, angående central administration för hälsooch sjukvården samt socialvården m.m. Behandlingen av frågorna om bildande av ett statligt kreditaktiebolag för finansiering av investeringar inom näringslivet m.m. och angående riktlinjerna för lokaliseringspolitiken m, m. påbörjas vid sammanträdet torsdagen den 18 maj kl. 11.00. Då detta plenum med hänsyn till riksdagens besök på Kungl. Teatern icke kan fortsättas på kvällen, blir det med all sannolikhet nödvändigt att taga även fredagens plenum, som börjar kl. 10.00, i anspråk för behandlingen av nämnda ärenden.

Herr talman! För tredje året i rad har folkpartiet motionerat om en utredning rörande de ensamståendes problem, och allmänna beredningsutskottet har även i år med lottens hjälp avstyrkt den begärda utredningen. Jag skall inte komma med någon längre motivering till förslaget om utredning. Alla som var med under debatten i fjol minns väl de då framförda argumenten, och jag skall bara försöka att i största korthet relatera litet av tankarna bakom motionsyrkandet som sedan resulterat i en reservation i allmänna beredningsutskottet. Det gäller framför allt de ensamståendes bekymmer beträffande skattefrågan, bostadsfrågan och vårdfrågan. Bland de ensamstående med bekymmer vill jag bara peka på de ensamstående med vårdnadsplikt mot barn och äldre samt kanske också påminna om hemmadöttrarnas problem. Jag är väl medveten om att problemet för de s.k. hemmadöttrarna har delvis lösts genom ökad omskolningsverksamhet och genom möjligheter till förtidspensionering. Men kvar står en stor grupp som har det bekymmersamt och svårt. Det är väl ganska klart att civilståndet ofta inte är självvalt, men även om så skulle vara, bör man inte straffas för den sakens skull. En ensamstående hjälper i stor utsträckning anförvanter och gör sin insats på det sättet, och det bör man också i detta sammanhang ta hänsyn till. Visst har vi begränsade resurser att fördela, men det bör inte vara så att en viss grupp då skall komma i kläm. I stor utsträckning gäller det kommunala problem, men lika självklart är att man kan samordna och lösa dessa problem genom insatser på riksplanet. Jag pekar i detta sammanhang på bl.a. den sociala hemhjälpen, som bör och måste ökas i detta fall. Likaså kan jag påminna om att marginalskatten skärpts 1965 för de ensamstående, och jag behöver inte säga att meningen inte är att övervältra någon skatt på familjer med barn som påståtts i vissa fall. Det är inte nödvändigt att övervältra på en annan grupp om man vill lösa en mindre grupps bekymmer och besvär. Jag vill också påpeka att den grupp som kanske har det allra besvärligast, inte minst beträffande bostadsfrågan, är de ogifta mödrarna med vårdnadsplikt mot yngre barn. Visst kan man säga att många utredningar pågår vilka rör dessa problem, men den samordning, som folkpartiet har yrkat på för att lösa just denna kategoris bekymmer, finns inte men bör genomföras. Man kan också fråga sig vad som har inträffat efter förra årets debatt i denna fråga. En sak har i varje fall inträffat, nämligen att andra kammaren då biföll den reservation som yrkade på utredning. Jag förutsätter — i varje fall hoppas jag — att andra kammaren också i år skall inta samma hållning. I slutet på debatten i första kammaren förra året framställdes från <socialdemokratiskt håll en fråga om vad folkpartiet och oppositionen i fortsättningen tänkte göra beträffande föreliggande ärende. Svaret har kommit. En ny motion har väckts vid denna riksdag, och en sådan kommer att återkomma till dess att antingen den nuvarande eller en kommande regering tillsatt den begärda utredningen. Folkpartiet anser nämligen att frågan är av sådan vikt att vi inte kommer att släppa taget i detta fall. Vi kommer alltså igen. Med denna korta resumé, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation, som är fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 28 och som kräver en skyndsam, allsidig och samlad översyn av de problem och svårigheter, som möter olika kategorier ensamstående i samhället, samt att förslag framlägges till effektiva åtgärder för att avhjälpa och undanröja dessa problem och svårigheter.

Herr talman! Jag kan i stort instämma i vad herr Hamrin i Kalmar har sagt och skulle kunnat nöja mig med att yrka bifall till reservationen, men jag vill ändå säga något om bostadssituationen för de ensamstående. Man kan inte bortse från att ensamstående missgynnas vid sökande av bostäder. Som framhålles i reservationen får de ofta ställa sig sist i bostadskön. Utskottsmajoriteten förlitar sig på propositionen nr 100 och hoppas att bostadsproblemet skall kunna lösas även för de ensamstående i enlighet med dess förslag. I utlåtandet säges: »Vad angår frågan om bostäder har årets riksdag att behandla proposition nr 100 angående riktlinjer för bostadspolitiken, vari föreslås reformer som syftar till att förbättra betingelserna för fortsatt tillväxt av bostadsbyggandet och befordra utvecklingen mot en väl fungerande bostadsmarknad.» Det låter bra och är positivt. Men både mina kolleger och jag har läst propositionen, och vi kan inte finna att där står något direkt om att man skall kunna lösa de ensamståendes bostadsproblem. Vad jag särskilt anmärker på är att det talas mycket litet om insprängda lägenheter för ensamstående. Jag delar därför inte utskottets förhoppningar att ett genomförande av propositionens förslag löser bostadsproblemet för de ensamstående. Man kan naturligtvis säga att med ett ökat bostadsbyggande skall en viss del av produktionen gå även till ensamstående. Men jag tycker ändå att de ensamstående borde ha nämnts i propositionen. För en ensamstående människa kan hennes situation vara en svår psykisk påfrestning. Hon känner sig många gånger övergiven. Vad detta kan betyda rent psykiskt är inte svårt att förstå. Att Sveriges riksdag skall kunna eliminera dessa känslor kan ingen begära, men jag tror att samhället kan göra mer för att underlätta de ensamståendes ytt re förhållanden, de rent materiella tingen. Samhället måste bedriva en mer uppsökande verksamhet för alla kategorier ensamstående. Jag anser därför, herr talman, att en fullständig och allsidig översyn av hela det problemkomplex, som möter den ensamstående i vårt samhälle, är nödvändig. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig i denna fråga, men efter att ha läst reservationen måste jag ändå göra vissa reflexioner. Där skrives bl.a. på följande sätt: »Det är vidare utskottets uppfattning att de ensamstående också i många andra avseenden generellt missgynnas. Vid sökande av bostad placeras de ensamstående regelmässigt sist i kön, vilket i storstadsområdena kan innebära en livslång bosättning i inneboeniderum. De får ofta också nöja sig med en sämre bostadsstandard, framför allt i fråga om utrymme.» Är nu detta alldeles riktigt? Vi hade nyligen en debatt här, där det helt enkelt klarades upp att det är riktigt att de får stå länge i kö, men det är inte riktigt att de »regelmässigt» ställes sist i kön. De har precis samma rätt att bevaka sina intressen som vilken annan som helst i bostadskön. Efter de 15—20 år som jag haft med bostadsförmedlingen att göra och ger nom de kontakter jag får vid årliga konferenser, kan jag vitsorda att det inte är riktigt att ensamstående missgynnas. Man tar hänsyn till de ensamståendes svåra bostadsförhållanden. Jag hade nyligen tillfälle att framställa en interpellation till inrikesministern i denna angelägenhet där jag betonade att de ensamståendes intressen noga måste bevakas och att framför allt hänsyn tas till dem i bostadsproduktionen. Det finns alla möjligheter att de, i dagens läge med så få möblerade rum att hyra, kommer att hamna fel, om man inte bygger på rätt sätt. Samtidigt sade jag att hela denna fråga har uppmärksammats av bostadsförmedlingarna, och därifrån har också givits signal till byggnadsproducenterna att inrikta sin produktion på att bevaka de ensamståendes intressen jämsides med att de bygger bostäder för andra kategorier. De skall alltså inte bygga lägenheter bestående av ett rum och kokvrå, utan betydligt större lägenheter. Det är också det som sker nu. Det är möjligt att förhållandena är sämre i Stockholm, men så illa ställt som reservationen ger sken av är det absolut inte. Alla strävar nämligen efter att söka lösa frågan.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
Herr talman! De motioner det här gäller har kommit tillbaka för tredje gången. Tidigare har de avvisats huvudsakligen med den motiveringen, att de ensamståendes problem bör integreras i de lösningar som gäller hela befolkningen. När man nu åter tar upp motionerna, pekar man på att den lagstiftning som finns i samhället i en rad fall inte är absolut lika för ensamstående och gifta. Herr Hamrin tog först upp frågan om familjebeskattningen. Men herr Hamrin vet ju att det tillsatts en familjebeskattningskommitté med uppgift att få till stånd en individuell beskattning i stället för den nuvarande sambeskattningen. Vill herr Hamrin att denna kommitté skall lägga fram sina förslag men att en annan kommitté skall syssla med de ensamståendes <<beskattningsproblem? Hur skall detta vara möjligt? Herr Svenning har tagit upp frågan om bostäderna och sagt att det som skrivits i detta avseende i reservationen, nämligen att de ensamstående regelmässigt ställts sist i kön, är felaktigt. Vad herr Svenning säger är riktigt. Det är inte så att de ensamstående ställts sist i bostadskön. Det är klart att de ensamstående har mindre möjligheter att få en stor lägenhet än en familj som är stor, men är detta oriktigt? Är inte detta en kommunal angelägenhet, om vilken vi har mycket svårt att lagstifta på annat sätt än möjligen genom att införa en obligatorisk kommunal förmedling av alla bostäder med mycket bestämda normer att gå efter? När det gäller ensamstående föräldrar kommer flera problem att lösas i familjepolitiska kommittén, vilken snart lägger fram ett förslag. Vill herr Hamrin i Kalmar att vi ur den skall bryta ut de frågor som gäller de ensamstående, till exempel om hemhjälp? Det finns ju alla möjligheter att här i riksdagen anslå ökade medel till dem. Jag vill verkligen höra om det finns någon kommun som säger: Nej, hemhjälp lämnar vi bara i andra hand till de ensamstående. Det finns ingen sådan kommun! Däremot finner jag det riktigt — vi hade diskussion om detta tidigare, då fröken Elmén tog upp frågan — att en ensamstående förälder som blir sjuk i första hand får hjälp, ty då föreligger ett hjälpbehov inte bara hos den sjuka utan också hos det barn som haft henne till vårdare. Man kan väl inte ha någon annan uppfattning än att hon bör gå i förtur, om det är så ont om hemhjälp. Naturligtvis måste vi öka både bostadstillgången och tillgången på hemhjälp för att slippa dessa avvägningar. Jag tror inte att man kan peka på att ensamstående särskilt prickas i detta avseende. Frågan om hemmadöttrarna har varit föremål för utredning. Man kan ge förtidspension till de människor som har så nedsatt hälsa att de inte kan ta ar bete eller som har nedsatt hälsa och inte har sådan utbildning att de kan ta det arbete som erbjuds eller till de människor som inte har möjlighet att på sin bostadsort få arbete. Man kan alltså inte bara ta hänsyn till rent medicinska indikationer utan även sociala. Den grupp människor som inte varit ute på arbetsmarknaden förut kan alltså få förtidspension. Vårdbidrag kan också utgå, även när man vårdar släktingar. Något annat förslag att hjälpa denna grupp har inte diskuterats. För övrigt tycker jag att reservanternas uttryckssätt om den särskilda psykologiska belastning, som en icke självvald ensamhet kan innebära, avslöjar ett gammalmodigt sätt att se på äktenskapet. Vill man verkligen säga, att 1,5 miljoner människor är sådana som på något sätt är beklagansvärda och inte själva har valt sin situation? Det är väl ändå att betrakta problemet på ett fördomsfullt sätt. Jag tror inte man skall se gruppen ensamstående som en särskilt illa gynnad grupp eller som en grupp som behöver medlidande från andra. Jag förstår inte att man kan uttrycka det så. Detta går för övrigt stick i stäv mot en modern syn på jämlikhetsfrågan, den jämlikhetsfråga som berör förhållandet man—kvinna och som också kommer upp vid bedömningen av en ogift, ensamstående gift eller sammanlevande. Jag anser att all sådan här civilståndsmärkt socialpolitik hör en förgången tid till. I den mån det förekommer en diskriminering har man tagit upp den i en utredning som snart kommer att bli färdig. Att slänga allting i en pott och säga att nu skall vi hjälpa de ensamstående är kanske ett sätt att vinna effekt utåt, men i realiteten innebär det att man ser ned på en grupp som inte är likartad. Det fördröjer absolut lösningen av en del frågor som ganska snart kunde bli tillgodosedda. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tycker att den argumentation som framförts av herr Svenning och fru Eriksson i Stockholm följer två olika linjer. Enligt den ena linjen finns det inga särskilda problem för de ensamstående jämfört med andra grupper, t.ex. beträffande bostadsfrågan, hemmadöttrarnas situation m.m. Den andra linjen hävdar att de ensamståendes problem och bekymmer håller på att utredas, och varför skall vi då ha en samordning av dessa utredningar? Endera av dessa linjer måste vara fel. Båda kan inte vara riktiga. Beträffande bostadsfrågan vill jag säga till herr Svenning att jag av uttalanden som herr Svenning gjort tidigare vet att förhållandena måste vara bättre i Malmö än på andra håll. Jag kan bara notera ett tidningsuttalande av Stockholms nye bostadsförmedlingsdirektör, att en ensamstående måste ha en ansökan från senast 1955 för att få rum och kokvrå i ytterstaden; en halvmodern etta går att få på en ansökan från 1958. Vill den ensamstående ha en lägenhet i innerstaden, blir väntetiden betydligt längre. Detta måste väl ändå innebära — utan att jag behöver nämna hur lång väntetiden är för andra kategorier — att den ensamstående har en annan väntetid än övriga. Beträffande bostäderna tror jag för övrigt att vi får tänka om. Vi har tidigare sagt — med all rätt — att vi skall bygga för framtiden och se till att vi bygger rymliga bostäder. Jag tror att det är riktigt, men jag tror också att det är riktigt att bygga för de ensamstående, som inte behöver samma utrymme som andra. Och det gör vi på det sättet att vi bygger för att kunna slå ihop i fortsättningen. Den lösningen bör inte vara omöjlig och den har tidigare framförts i många sammanhang. Därefter vill jag rätta ett misstag som fru Eriksson i Stockholm gjorde. Jag sade nämligen redan i mitt första anförande, att denna kammare i fjol har bifallit yrkandet om utredning. Om fru Eriksson möjligtvis sade att riksdagen har avvisat yrkandet, är det riktigt — beroende på att vi fortfarande har tvåkammarsystem med en eftersläpande första kammare. Beträffande sambandet mellan olika utredningar som är igångsatta, bör det ju inte vara alldeles omöjligt att få en sådan samordning till stånd i en ny utredning. Jag delar fru Erikssons uppfattning att man i regel kanske inte skall lägga den synen på frågorna, att det är civilståndet som skall vara avgörande. Men är det så att civilståndet för den ensamstående medför särskilda påfrestningar och bekymmer, är det samhällets sak att försöka hjälpa just den kategorin lika väl som vi hjälper andra minoriteter. Därmed behöver man inte alls känna sig diskriminerad. Jag tror inte heller att de ensamstående gör det om man tar upp deras problem till en särskild utredning. Eftersom jag nämnde förra årets debatt, kanske jag också skall säga att det i den debatten frågades vad det kan bero på att folkpartiet så envist och ihärdigt sysslade med denna fråga. Man påstod litet insinuant att det berodde på att det var jämnt årtal då. Den insinuationen tillbakavisades, och det kanske är tillräckligt att jag nu påpekar att motionen kommer igen även om det är ojämnt årtal.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar modererade ju sitt ställningstagande nu. Det var nog riktigt av honom att göra det. Det är en helt annan sak att säga att de ensamstående har en något längre väntetid än de andra än att säga att de alltid ställs sist i bostadskön. Det är en väsentlig skillnad. De ensamståendes väntetider kan vara längre än andras vilket jag också vill understryka. Vidare säger herr Hamrin att man skall bygga både stora och små lägen heter. Jag tycker att vi skall bestämma oss för vilken inställning vi skall ha till detta. Om vi bygger större lägenheter och flyttar barnfamiljer och andra, så måste det medföra, att ledigställda moderna mindre lägenheter kan ställas till förfogande för de ensamstående. Det är dessa linjer man kan arbeta efter. Naturligtvis kan man också spränga in betydligt fler lämpliga lägenheter i bostadsbeståndet. Det var just det som jag tidigare sade och som man är i färd med att göra litet varstans. Det är farligt att ta en enda stad till jämförelseobjekt. Vi har ju flera städer än Stockholm som jämförelseobjekt, när man skall se på frågan i dess helhet. Att generalisera över hela linjen är väl att ge en felaktig stämpel åt det hela.

Herr talman! Herr Krönmark har frågat om jag vill medverka till att skördeskadeförsäkringen får en sådan utformning att de nuvarande ofullständigheterna kan korrigeras genom ett utjämningsförfarande, som tar större hänsyn till det enskilda fallet. Skördeskadeskyddet för år 1966 har såvitt jag vet fungerat i enlighet med syftet med skyddet. Jag vill erinra om att den skördestatistiska nämnden bl.a. har till uppgift att fortlöpande granska skördeskadeskyddets ändamålsenlighet och vidta eller föreslå de jämkningar av systemet som den finner önskvärda. På nämndens initiativ har en rad förbättringar av skyddssystemet genomförts. För närvarande pågår översyn av områdesindelningen och normskördeberäkningen. Vidare pågår utredning av möjligheterna att i samband med övergång till obligatorisk anmälan till skördeskadeskyddet effektivisera urvalet för de objektiva skördeuppskattningarna. Nämnden har vidare beslutat utreda möjligheterna att göra skyddet mera anpassningsbart till förhållandena under olika år. Det bör i sammanhanget noteras att det genom övergången till obligatorisk anmälan till skyddet blir möjligt att i större utsträckning än nu vid områdesindelningen dra områdesgränserna så att de avviker från de administrativa gränserna. Någon anledning till ytterligare åtgärder från min sida vad gäller utformningen av skördeskadeskyddet har inte framkommit.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Holmqvist för svaret på min interpellation. I det stora hela tycks statsrådet och jag ha samma uppfattning, nämligen att det nuvarande systemet behöver ses över och korrigeras på åtskilliga punkter. Jag noterar också med tillfredsställelse att man håller på med det i skördestatistiska nämnden — vilket jag inom parentes sagt redan kände till. I min interpellation har jag som huvudproblem tagit upp möjligheterna att utbetala ersättning för skördeskador ef ter individuell prövning. Systemet är ju sådant. Vi kan aldrig nå fram till ett skydd med millimeterrättvisa, och det eftersträvar inte heller jag. Det är orealistiskt, och det skulle bli administrativt alltför betungande. Men det vore lyckligt om vi kunde öka möjligheterna till individuell prövning i sådana fall, då lokala skördeskador uppstått inom områden där det normalt inte utgår skördeskadeskydd. Jag konstaterar också av statsrådets svar att förbättringar är att vänta på väsentliga punkter, t.ex. när det gäller översyn av områdesindelningen, och att skyddet skall göras mera anpassningsbart till förhållandena under olika år. De åtgärderna kan medverka till att de individuella problem vi brottas med i dag inte kommer att uppstå i framtiden. Likaså noterar jag med tillfredsställelse att avsikten är att göra en områdesindelning vid vilken man kan gå utöver de administrativa gränserna. Just på den punkten har det hittills förmärkts en mycket stark irritation på många håll. Statsrådets svar är i det stora hela positivt, och jag hoppas att med de åtgärder som statsrådet aviserat systemet skall kunna fungera något smidigare än hittills. Systemet är ju till sin natur sådant att man oavlåtligen måste ha ögonen på det och göra de korrigeringar och ändringar som erfarenheten kan ge underlag för. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag måste erinra herr Krönmark om att själva systemets uppläggning är sådan att man inte får ställa så höga anspråk på skördeskadeskyddet att det skall kunna motsvara de individuella försäkringar som enskilda människor tecknar. Men i gengäld är kanske skördeskadeskyddet något bätt re än vad som framgår av herr Krönmarks fråga. Han nämner bl.a. att jordbrukets självrisk uppgår till 15,5 procent i genomsnitt, och han menar ati jordbruket därför självt får bära skador för 600 miljoner kronor. Nu fungerar det inte riktigt på det sättet, eftersom skadorna ofta är lokalt avgränsade. Skyddet tar hänsyn till detta genom att det är bundet till speciella undersökningar inom begränsade geografiska områden. När man räknar med att årets skördeskador totalt i landet skulle motsvara en förlust på 400 miljoner kronor, så utgör det utbetalda ersättningsbeloppet 57 miljoner kronor. Detta är en betydligt bättre relation än den som framgår av de siffror herr Krönmark angivit i sin interpellation. Jag vill inte därmed säga att allt är välbeställt. Vi kan vara överens om att man måste gå vidare och se till att få bort kantigheter i systemet. Å ena sidan är systemet något bättre än som kan förefalla av interpellationen, å andra sidan kan det vara svårt att komma så långt som herr Krönmark önskar.

Herr talman! I den proposition och det utskottsutlåtande som vi nu går att behandla föreslås ökat statligt stöd till hälsooch sjukvård samt motionsverksamhet för studerande vid högre utbildningsanstalter. De frågor som berörs har inom ecklesiastikdepartementet ursprungligen beretts av en särskild arbetsgrupp, den s.k. indirekta gruppen, som avlämnat två promemorior. Propositionen har på studenthåll — det är ju studenter det gäller — givit anledning till både positiva och negativa kommentarer. Utskottet följer i allt väsentligt propositionen, och det finns bara en reservation som, även om den i och för sig är allvarlig, inte är särskilt revolutionerande utan mycket måttfull med hänsyn till budgetläget. Den största negativa överraskningen på hälsovårdssidan är enligt studentopinionen, att gruppens förslag om en i praktiken obligatorisk sjukförsäkring för studerande inte vunnit beaktande. Många remissinstanser, som yttrat sig i frågan, har ställt sig principiellt positiva till en sådan försäkring, även om kritik har framförts mot detaljer i förslaget.

Man menar, att detaljerna i systemet kunde ha snabbutretts omedelbart — nu blir det en tidsutdräkt, säger man. Jag vågar väl uttrycka förhoppningen, att det skall gå snabbare att komma fram till ett förslag, än vad man pessimistiskt på studenthåll tror. När det gäller motionsverksamheten för studerande, kan konstateras, att en glädjande uppräkning av det statliga anslaget skett i propositionen, som på denna punkt utan vidare godtas av utskottet. Anslaget föreslås bli 600 000 kronor för budgetåret 1967/68 mot 445 000 kronor enligt arbetsgruppens förslag. Det kan i sammanhanget slås fast, att anslaget närmar sig vad Sveriges förenade studentkårer i sitt remissvar har ansett vara rimligt. Utskottsmajoriteten håller, liksom devJartementschefen i propositionen, fast vid arbetsgruppens förslag om två fasta lärartjänster på de större orterna, något som enligt studenternas och flera av remissinstansernas mening är otillräckligt. Man hävdar, att det inte ger verksamheten den nödvändiga effektiviteten, i synnerhet som filialorterna beräknas kunna klara sig genom hjälp från moderorten, när det gäller motionsverksamheten. Man säger, att denna lösning kanske inte befrämjar en motionsverksamhet på dessa orter. Beträffande frågan om lärartjänsterna skall jag strax återkomma. Låt mig först säga några ord om lokalerna för motionsverksamheten. Jag beklagar, att departementschefen och utskottet inte vidgat stödet utöver vad arbetsgruppen en gång föreslog. Vid förhyrning av lokaler är det belopp, som beräknats, inte alltid tillräckligt, menar studentorganisationerna, och det framförs som ett önskemål, att motionslokaler i olika hänseenden skulle jämställas med t.ex. bespisningslokaler. Det ligger väl en hel del i detta, även om utskottet nu inte anser sig våga förorda en sådan utvidgning med hänsyn till de ytterligare kostnader som skulle bli följden. Att de studerandes organisationer själva skulle ha hand om det lokala huvudmannaskapet för såväl hälsovården som motionsverksamheten, föreslogs ju redan av arbetsgruppen. Nu föreslår ecklesiastikministern — och utskottet följer honom —, att det endast skall finnas en nämnd på varje kårort. Man vill alltså inte acceptera förslaget om att inrätta en hälsovårdsnämnd och en nämnd för motionsverksamheten. Härvidlag anmäler studentopinionen missnöje, men detta får väl inte betraktas som alltför allvarligt. Det möter ju, som utskottet påpekar, inte något hinder, att kårorganisationen arbetar på två avdelningar — en avdelning för hälsovården och en för motionsverksamheten. Detta är en organisationsfråga. I stort sett har propositionen mottagits välvilligt och med tacksamhet, vilket kan vara en källa till glädje även för de ledamöter i utskottet, som följer propositionens förslag på praktiskt taget alla punkter. På en punkt har emellertid — som jag tidigare nämnde — en minoritet i utskottet inte velat godta propositionens förslag, utan fogat en reservation vid utlåtandet om inrättande av ytterligare 1!/2 fast tjänst för motionsverksamheten. Trots den utvidgning av denna verksamhet, som förutsättes i propositionen, skall antalet fasta tjänster förbli oförändrat, något som med hänsyn till det stora antalet studenter knappast kan vara försvarbart. Jag vill understryka, att det måste anses särskilt nödvändigt att det expanderande <Umeå-universitet får en rejäl heltidstjänst och inte skall behöva nöja sig med endast en halvtidstjänst.

En minst lika viktig uppgift återstår, vilket understryks mycket kraftigt från studenthåll, och där är man ju onekligen sakkunnig. Det gäller förslag till förbättring av villkoren för studerande med barn. Omfattningen av detta problem blir allt större, och något måste göras snart, vilket jag vill instämma i. Saken torde inte vara omöjlig att klara ut.

Herr talman! Den viktigaste frågan i den proposition vi nu behandlar gäller huvudmannaskapet för motionsverksamheten och hälsovården bland studerande i postgymnasial utbildning. En annan stor fråga gäller omfattningen av statsbidraget, hur mycket staten skall satsa, eftersom verksamheten numera inrymmes i universitetens och högskolornas stater. Först vill jag tala om vilka propotioner som råder mellan antalet idrottslärare och studenter. Detta finns återgivet i propositionen, och jag tycker det är belysande för tillståndet. Det är dessutom dimensionerande för hela denna verksamhet. I Uppsala och Lund finns för närvarande 2! 2 tjänst och i Umeå !/2 tjänst. Motionen — på vilken reservationen deivis men inte helt grundas — föreslår en ökning till 3 tjänster på vardera av de stora universitetsorterna och 1 tjänst i Umeå. I det senare fallet behöver det inte nödvändigtvis vara en heltidstjänst utan möjligen två halvtidstjänster, en för kvinnlig idrott och motionsverksamhet och en för manlig. Således har vi nu sammanlagt 8! > tjänster till sammanlagt 13 tjänster. Reservationen, som jag kommer att yrka bifall till, tillstyrker en ökning med en halv tjänst i Umeå och en tjänst tillsammans i de andra kårorterna, d. v. s. tillsammanlagt tio. Om man slår ut detta på antalet studenter, vilka beräknas uppgå till 40000 — medtar man en del andra postgymnasiala utbildningslinjer blir det ännu mera — utgör proportionen enligt propositionen 9300 per lärare, enligt reservationen 7000 och enligt motionen 5 400. En del undersökningar har gjorts som säger att 10 procent av de studerande nu utnyttjar den verksamhet som finns men att det är 50 procent som önskar utnyttja den. Om vi skulle göra en beräkning med utgångspunkt från dessa 50 procent, kommer det enligt propositionen att bli 4650 studenter per lärarkraft, enligt reservationen 3500 och enligt motionen 2700. Går man ner till det riktmärke som propositionen har, nämligen att man till en början bara skall räkna med att 25 procent av de studerande deltar, blir propositionens siffra 2 325, reservationens 1750 och motionens 1 350. Här går en del ifrån. Vi har något som kallas elitidrott men som jag gärna vill kalla föreningsidrott. En hel del är vidare helt oemottagliga för motionsverksamhet, men proportionerna är i alla fall ganska belysande. En del undersökningar om denna sak har verkställts, och arbetsgruppen har också betygat att det finns ett klart samband mellan fysisk kondition och studieprestation. Inte på det sättet att man blir trött och obenägen till studier av ifrågavarande motion, utan man blir inspirerad och uthållig. Den medför också en psykisk jämvikt. Vidare bör vi beakta att all idrottslig verksamhet, speciellt kanske elitidrotten, också ger intellektuell övning i den meningen att intelligensen uppövas. Här vill jag komma med en liten parentes. På första sidan i utskottsutlåtandet står att hälsooch sjukvården skulle kosta 615 000 kronor och motionsverksamheten 600 000 kronor. När vi helt allmänt talat om idrott och motionsverksamhet har vi ibland antytt denna proportion och framhållit att man skulle kunna få fram lägre kostnader för den egentliga hälsooch sjukvården om man satsade mera på motionsverksamhet och sådant i det allmänna samhällslivet. Det skulle alltså bli fiftyfifty. Om vi kunde tillämpa denna princip i samhället i övrigt, skulle detta verkligen innebära en omvälvning. Jag tillåter mig här att travestera ett gammalt tyskt uttryck: Det ginge bättre för flera, om flera ginge mera. — Härvidlag menar jag också att det i riksdagshuset åks litet för mycket hiss. Departementets arbetsgrupp har föreslagit 8!/2 tjänster, d. v. s. oförändrat antal. Studentorganisationernas = tidskrifter har ansett att detta är ett dåligt resultat. Efter flera års arbete borde man ha kunnat öka denna siffra något; studentantalet har ju också ökat under tiden. I remissvaren har Riksidrottsförbundet och Sveriges förenade studentkårer föreslagit samma antal som motionen föreslagit. I motionen har vi gått på linjen 3 tjänster i var och en av de fyra huvudorterna och 1 tjänst i Umeå. Departementschefen finner förslaget om oförändrat antal tjänster väl avvägt, d. v. s. 1 tjänst på 9 300 studerande. Detta var liksom inte vad man hade väntat. Vi ställde redan förra året när utredningen pågick förhoppningar om att det i år verkligen skulle bli resultat. Sedan skall detta fyllas ut av studenterna själva med ett antal assistenttimmar. Det är en ganska oviss lösning. Omsättningen på studenter är livlig. Det finns inga överliggare att tala om nu — förr fanns det även ett antal idrottsöverliggare, men det gör det inte längre. Studentorganisationerna har accepterat att själva ta hand om huvudmanrnaskapet. Min förhoppning är att det skall slå väl ut. Den direkta ledningen skall utövas av kårortsnämnder. I propositionen har sagts mycket litet om sammansättningen av dessa, och det som har sagts är mycket underligt. Först och främst är det väl uppenbart att man måste ha kontakt med de lokala organen eftersom man räknar med att använda kommunala anläggningar. Det står ingenting därom, men det kanske anses vara självklart. Sedan heter det på två ställen, varför det väl inte är fråga om någon felskrivning, att man skall ta kontakt med kårortens, centrala idrottsföreningar. Är det månne Sirius i Uppsala, Djurgården i Stockholm, Lugi i Lund — det kanske passar bättre —, Örgryte i Göteborg och Umeå-Kamraterna som avses? Jag tror inte det även om dessa idrottsföreningar är dominerande i sina respektive städer. Avsikten måste väl vara att få kontakt med idrottsadministrationen i det idrottsförbund dit kårorten hör. Sådan administration finns i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Umeå, medan lundensarna får åka till Malmö för att hitta sitt distriktsidrottsförbund. Vidare måste det väl vara en felskrivning i utskottsutlåtandet — när det heter att samtliga berörda postgymnasiala utbildningsanstalter i orten skall inrätta en sådan nämnd. Man har ju tagit huvudmannaskapet från utbildningsanstalterna och lagt det på studenterna. Man kan möjligen vänta vissa initiativ från utbildningsanstalterna. Jag utgår emellertid som sagt från att detta är en ren felskrivning — jag tror inte att det står så i propositionen. I de motioner som jag grundar mitt anförande på, I: 473 och II: 931 — de är fyrpartimotioner —, har vi berört frågan om dessa tjänster och biträtt vad Riksidrottsförbundet och Sveriges förenade studentkårer har yrkat. Men vi har också uttalat att det inte bör göras en hård gränsdragning mellan motionsidrott och föreningsidrott. Jag vill, som jag sade tidigare, inte använda ordet elitidrott. Som gammal idrottsledare har jag stor respekt för vad eliten är, och dit hör sannerligen inte alla som är med i idrottsföreningar. Det lilla fåtal som kallas för elit sysslar med betydligt allvarligare övningar än rena motionsidrotten. Vi har sagt att man inte får som i propositionen dra en sådan strikt gränslinje. Utskottet har visserligen lämnat motionen utan avseende, men säger att man måste räkna med vissa skiftningar i bedömningen. Därmed är motionen bifallen i den delen. Beträffande gruppstorleken 25 har utskottet förklarat att det inte är fråga om att det skall vara minst 25 i gruppen, utan man räknar med ett medeltal av 25. Har man t.ex. 200 som springer terräng och 2 som spelar tennis, blir alltså medeltalet över 25. Man fick mycket litet ledning av propositionen i den delen, och det är bra att utskottet har klargjort saken; jag antar att det har skett i samförstånd med departementet. Mot filialorternas motionsverksamhet har propositionen varit mycket njugg, och även utskottet anser att man inte bör ägna så mycket tid åt denna verksamhet. Kårorganet kommer väl förmodligen att bestå av representanter från studentkårer, utbildningsanstalter, kommunen och det lokala distrikts idrottsförbundet. Vi tycker då att det är mycket svårt att tänka sig att ett sådant huvudkårortens organ skall kunna få god kontakt med filialortens kommunala organ och lokala idrottsliv. Man kan naturligtvis inspirera till att sätta i gång med det hela, men vi finner det orealistiskt att verksamheten skall skötas på det sättet och beklagar att man inte fått förståelse för detta, men den kommer väl med tiden. Vad lokalfrågan beträffar läste jag först utskottsförslaget som ett blankt avstyrkande av motionen, men det finns en liten glimt av hopp. Utskottet har nämligen inte använt samma ordalydelse här, utan säger sig inte finna »tillräckliga skäl» att göra ett så självklart uttalande som att man vid projektering för utbyggnad av våra universitet och högskolor även skall se till att man får lokaler för motionsverksamhet. Det är en av departementschefen många gånger tidigare framförd tanke att man skall leva på ortens tillgångar — som det heter i det militära, åtminstone när man invaderar — men jag tror inte att det räcker, i varje fall inte i vår gemensamma hemstad. Man skall nog vara försiktig med att bygga kategorihus av olika slag, men sådana här kategorihus kan behövas. Om man bygger upp en undervisningsanstalt för 15 000—20 000 studenter, bör de ha åtminstone ett pingpongbord — bordtennis som tävlingsidrott — någonstans och kanske också en plats att springa och att spela boll på i närheten. Det är dålig ekonomi på lång sikt att inte ordna med sådant. Vad vi här är ute efter är alltså ett uttalande. Det är kanske svårt att motionera om att departementschef och departementstjänstemän, <byggnadsstyrelseplanerare och universitetsbyggare skall ändra tänkesätt, men det har faktiskt varit vår avsikt, och vi ämnar återkomma. Just i dagarna har det kommit en påminnelse om vikten av att man ser med allvar på dessa saker. En nyligen publicerad undersökning av alkoholvanorna hos de studerande i Uppsala ger verkligen en skrämmande bild av hur det kan gå, om resurserna för fysisk träning är för små. Jag förutsätter inom parentes att de andra kårorterna inte är bättre i detta avseende. Målet måste vara att flertalet studenter skall finna det naturligt att kombinera studierna med idrott och gymnastik. Herr talman! Jag misstror inte ungdomens vilja och förmåga till sunda levnadsvanor — mina erfarenheter från gångna år har gjort mig mer och mer positiv i detta avseende — men ungdomen, även den som studerar, kan fordra att vi som makten hava inom statlig och kommunal förvaltning skapar goda förutsättningar. Motionsverksamheten skall vara attraktiv och effektiv. Effektiviteten hänger bl.a. ihop med att det finns lokaler och ledare för sådan verksamhet. Avslutningsvis vill jag, herr talman göra det bästa möjliga av den föreliggande situationen och endast yrka bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Det finns ett antal heltidsanställda idrottslärare vid våra universitet och högskolor. Förslag om en förstärkning av denna verksamhet diskuteras här i riksdagen så gott som varje år. Såvitt jag vet finns det fr.o.m. den 1 juli 1966 11 idrottslärartjänster vid universiteten, men vissa är halvtidstjänster. I dag har vi 8!/» fasta gymnastikoch idrottslärartjänster, av vilka två tjänster vardera i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg och en halv tjänst i Umeå. Någon förändring av denna situation är inte avsedd. Det har under senare år blivit allt vanligare att betrakta motionsoch friluftsverksamhet som förebyggande hälsovård. Detta har uttryckts av Sveriges förenade studentkårer och jag har anledning ansluta mig till den wuppfattningen. De studerande, som ju har ett relativt stillasittande arbete och som till stor del befinner sig i åldersgrupperna 18—530 år, har med ganska stor säkerhet större behov av kroppsövningar än de flesta andra grupper i vårt samhälle. Vid flera undersökningar på senare tid har det också visat sig att de studerande i allmänhet har rätt dålig kondition. I detta sammanhang bör också betonas att de handikappade studerandes möjligheter att bedriva motionsidrott behöver förbättras. Det föreligger mycket starka skäl för att staten stöder de studerandes motionsidrott, inte bara i form av driftkostnader utan också genom att ställa till förfogande medel för uppförande och förhyrning av lokaler. När det gäller idrottslärartjänsterna, som närmast diskuteras här i dag, utgår studenterna från att det som basorganisation för de studerandes motionsidrott vid studentidrottsnämnderna i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund skall finnas tre tjänster. Av dem bör en tjänst vara administrativ och förenad med ledandet av hela verksamheten, detta med tanke på att antalet studenter är omkring 70 000. Propositionen har inte tagit hänsyn till dessa önskemål. Vi har därför i reservationen föreslagit en ökning av medelsanvisningen med 75 000 kronor, vilket skulle ge studerandeorganisationerna möjlighet att öka antalet idrottslärartjänster så att Umeå finge en heltidstjänst i stället för nuvarande halvtidstjänst och så att övriga universitetsorter finge sammanlagt nio i stället för åtta tjänster. Jag vill alltså yrka bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl. När det vidare gäller frågan om motionsidrotten anförs i propositionen, att de studerande vid universitetsfilialerna givetvis bör bli delaktiga i den organiserade motionsverksamheten. Det an ges också att någon särskild filialorganisation till att börja med knappast torde vara nödvändig. Moderuniversitetens kårortsnämnder bör åtminstone i inledningsskedet kunna bistå de studerande vid respektive filialorter i den utsträckning som kan behövas för att verksamheten skall komma i gång. Enligt min uppfattning har studerande vid orter med universitetsfilial eller lärarutbildningsanstalt i förslaget blivit alltför styvmoderligt behandlade. Något bärande skäl till att de studerande i dessa orter inte redan från början skall få möjlighet till samma hälsooch sjukvård och motionsverksamhet som studerande i universitetsorter anförs knappast. Över huvud taget är propositionen ganska vagt formulerad på denna punkt. Exempelvis heter det i fråga om studerandehälsovård att det »bör ankomma på vederbörande studerandeorganisationer att ta de initiativ som kan bli nödvändiga». Enligt min mening är det en självklarhet att även studerande på orter med universitetsfilial eller lärarutbildningsanstalt bör få samma möjligheter till hälsooch sjukvård och motionsverksamhet som studerande i universitetsort. Det är möjligt att man med en generös tolkning av propositionen skulle kunna läsa in åtminstone en tendens i denna riktning. Lagfrågan har redan diskuterats här; herr Nordstrandh har redan varit inne på den frågan, som egentligen skulle tas upp under nästa punkt. Enligt överenskommelse med talmannen får vi dock behandla frågan om sjukförsäkring i detta sammanhang. Herr Nordstrandh har sålunda uttryckt sin överraskning över att man slopat förslaget om obligatorisk sjukförsäkring för de studerande. Jag skulle vilja anknyta till denna tankegång och framhålla att det är litet tragiskt att förslaget nu hänvisas till en teknisk utredning. Det framhålles i utskottsutlåtandet att frågan snarast bör få en tillfredsställan de lösning, och utskottet tillägger: »Utskottet anser det emellertid mindre lämpligt att på grundval av nu föreliggande material fatta något principbeslut. Frågans ändamålsenliga lösning synes bättre betjänt av att det i propositionen förutskickade utredningsarbetet får ske i så fria former som möjligt.» Detta medför med visshet att en sjukförsäkring för de studerande inte kan komma till stånd förrän budgetåret 1968/69, kanske inte ens då. Det är det som studentorganisationerna har uttryckt sitt missnöje med. Detaljerna i systemet kunde enligt min mening med fördel ha snabbutretts fram till den 1 juli. Genom det nu tillämpade förfaringssättet har det nog blivit en onödig tidsutdräkt. Har de tekniska argumenten fått utgöra täckmantel för en ovilja i kanslihuset att medverka till att de studerande får ett fullgott försäkringsskydd? Det har ju skett en viss uppräkning av det statliga anslaget, och det är ju värdefullt, att det här sker en höjning av anslaget med 70 000 kronor. Ecklesiastikdepartementet har såvitt jag förstår inte tagit hänsyn till den av flera remissinstanser påpekade olägenheten i att de studerande själva skall erlägga en del av sjukvårdskostnaderna. Jag vill emellertid inte ställa något yrkande i denna fråga utan har endast velat framföra dessa synpunkter, men i den första frågan som behandlas i statsutskottets utlåtande har jag yrkat bifall till reservationen.

Herr talman! Det utskottsutlåtande som nu behandlas omfattar två områden av det statliga stödet till studerande vid högre utbildningsanstalter, som båda på sitt sätt har liknande syften. Det gäller dels vården av de studerandes hälsa, dels den förebyggande verksamhet som motionsverksamhet utgör. Det föreslås beträffande det statliga stödet dels nya former, dels kraftiga ökningar av anslagen. Vad beträffar hälsooch sjukvård föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande, varför jag inte har anledning att närmare kommentera detta. Jag vill endast erinra om att förslaget innebär en höjning av anslaget i förhållande till årets budget med 235 090 kronor, vilket utgör inte mindre än 62 procents ökning. Också när det gäller motionsverksamheten är utskottet i stort sett enigt. Det är bara på en punkt som meningarna varit delade, nämligen i fråga om antalet fasta gymnastikoch idrottsledartjänster. Här föreslås i propositionen liksom av arbetsgruppen inom departementet 8 !/2 tjänster, varav Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm skulle erhålla vardera två och Umeå en halv tjänst. I en motion föreslås att antalet tjänster ökas till 13, varav en skulle placeras i Umeå och tre på vardera av de övriga universitetsorterna. Dessutom föreslås i en annan motion endast den förändringen att Umeå skulle erhålla en hel tjänst. Utskottsmajoriteten tillstyrker propositionens förslag även i detta avseende, medan reservanterna visserligen inte har ansett sig kunna tillstyrka den första motionen, men i denna, som i så många andra frågor velat komma med ett litet pålägg eller överbud, vad man nu vill kalla det. Enligt reservanterna skulle sålunda antalet tjänster ökas till 10. Var den nya tjänsten skulle placeras har reservanterna emellertid inte uttalat någon mening om. Jag kan inte tänka mig att reservanterna menat, att ifrågavarande befattningshavare skulle dela sin tjänst med en fjärdedel på varje universitetsort. Det skulle varken bli hackat eller malet. Skulle så bli fallet överlåter reservanterna generöst åt departementet att bestämma placeringen av tjänsten. Nog tycker jag att det är underligt att reservanterna anser sig kunna godta förslaget om två tjänster på tre av universitetsorterna men menar att det är absolut nödvändigt att den fjärde universitetsorten får en ökning till tre tjänster utan att de kan ange vilken ort som har detta större behov. Men det är förstås ett bekvämt sätt att själva komma ifrån ett eventuellt missnöje på de tre orter som inte skulle få den tredje tjänsten. Ytterligare en halv tjänst i Umeå skulle medföra en mycket kraftig överrepresentation i förhållande till övriga universitetsorter. Slutligen vill jag än en gång erinra om att det av utskottet tillstyrkta förslaget innebär att, som det heter i Sveriges förenade studentkårers tidning Studenten, »en glädjande uppräkning av det statliga anslaget skett». Förslaget innebär en höjning med nära 35 procent jämfört med arbetsgruppens förslag, och jämfört med innevarande års budget en höjning med över 55 procent. Det är sannerligen inte många anslag vid årets riksdag som ens tillnärmelsevis ökats så kraftigt. Det höjda anslaget ger också möjligheter att utöka antalet timarvoderade motionsledare på universitetsorterna. Herr talman! Jag ber att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I likhet med herr Tobé är jag motionär i fråga om antalet fasta gymnastikoch idrottslärartjänster. Jag har inte anledning att upprepa de redan framförda argumenten om angelägenheten av att antalet fasta tjänster utökas och nöjer mig därför med ait ansluta mig till det yrkande som herr Tobé ställde. Vidare delar jag den tillfredsställelse som man givit uttryck för beträffande den ökade satsningen på motionsidrottsverksamhet vid våra universitet. Jag begärde emellertid egentligen ordet för att säga något om organisationen. Arbetsgruppen har som tidigare framhållits tänkt sig att motionsidrotten skulle ledas av särskilda studentidrottsnämnder. I propositionen avses att såväl hälsovården som motionsidrottsverksamheten skulle sortera under kårortsnämnderna. Nu har emellertid utskottet framhållit, att det inte bör möta något hinder att kårortsnämnden arbetar på två avdelningar — en för hälsovården och en för motionsverksamheten. Jag vill tolka detta utskottets yttrande så, att den avdelning som skall arbeta för motionsverksamheten i stort sett kommer att verka på samma sätt som den av arbetsgruppen föreslagna studentidrottsnämnden. Enligt min mening bör det då också finnas möjligheter att till avdelningen för motionsidrottsverksamheten knyta representanter för kommunen, studentidrottsföreningen och distriktsidrottsförbundet. Jag tror det är mycket viktigt att man när man vill få i gång en mera intensiv motionsidrottsverksamhet också söker åstadkomma en god kontakt och ett förtroendefullt samarbete med de myndigheter och organisationer som man härvidlag måste ha kontakt med. Det är viktigt att kommunen får en representant i avdelningen för motionsverksamhet, då man i stor utsträckning kommer att vara hänvisad till att utnyttja lokaler och idrottsplatser som kommunerna förfogar över. Jag tror också att det är viktigt att man har en god kontakt med studentidrottsföreningen. Den idrott som i dag bedrivs vid våra universitet administreras till största delen av studentidrottsföreningarna, och denna verksamhet skall fortsätta. Studentidrottsföreningarna är de lokala organen för Sveriges akademiska idrottsförbund. Även här är det nödvändigt med en kontakt och ett samarbete liksom när det gäller distriktsidrottsförbundet. Man har ju räknat med att denna utökade verksamhet till stor del skall bygga på att man förutom de fasta lärarna skall ha frivilliga ledare och lärare. Utbildningen av de frivilliga lärarna kommer att ske vid kurser i framför allt Riksidrottsförbundets regi. När denna verksamhet på så sätt även skall baseras på den utbildningsverksamhet som Riksidrottsförbundet bedriver tror jag att det är viktigt att man även här, över distriktsidrottsförbundet, får en fast kontakt och ett gott samarbete. Vi kan med tillfredsställelse konstatera att vi i denna uppbyggnad ser en början till den utökade idrottsverksamhet för våra studerande som vi länge har önskat. Jag säger »en början», därför att målsättningen är ganska blygsam, men jag hoppas att detta skall leda till ett sådant intresse och en sådan intensitet i verksamheten, att man skall kunna flytta fram målsättningen ytterligare om något eller några år.

Herr talman! Jag har egentligen begärt ordet för att understryka ett ord, nämligen »snarast». Och jag gör det i egenskap av motionär i frågan om studenthälsovården.

Det är ju väl känt att ett fullgott försäkringsskydd för studenterna är angeläget. Studerande som drabbas av sjukdom har inte ett sådant försäkringsskydd som vi andra, vilket kan föranleda att de väntar för länge med att söka läkarvård. Därmed kan sjukdomstillståndet förvärras, och det kan alltså bli dyrare att bota sjukdomen än om de i tid uppsökt läkare och blivit sjukskrivna för att då tillfriskna. Nu har det i utlåtandet sagts, att man delar motionärernas uppfattning att detta är en angelägen fråga och att man därför hoppas att den snarast skall få en tillfredsställande lösning. Man har emellertid inte velat binda sig vid något principbeslut. Departementschefen säger i propositionen att frågan behöver utredas ytterligare. Det uttalandet kan man utan vidare ansluta sig till. Vi motionärer har inte heller ansett att man så här på rak arm kan fatta beslut om hur detta försäkringsskydd i detalj skall utformas. Men den enligt min mening mest tillfredsställande lösningen vore att studenterna omfattades av den obligatoriska sjukförsäkringen.

Att man åstadkommer ett bättre hälsotillstånd bland studenterna genom att de känner sig ekonomiskt oförhindrade, om jag får använda det uttrycket, att i tid söka läkare är till gagn för samhället i dess helhet. Jag ställer sålunda, herr talman, inget yrkande utöver vad andra lagutskottet anfört.

Herr talman! Det föreligger ingen reservation till andra lagutskottets utlåtande nr 48. En av motionärerna, herr Mattsson har velat understryka motionens motivering men inte ställt något yrkande. Från utskottets sida kan helt kort sägas, att utskottet delar motionärernas syn på frågans angelägenhetsgrad. Det gäller att lösa frågan om trygghet vid sjukdom för en rad universitetsstuderande och därmed jämställda. Skillnaden mellan <motionärernas och utskottets ståndpunkt ligger väl närmast i metodfrågan. Motionärerna yr kade att riksdagen redan nu skulle fatta ett principbeslut om att studerande vid postgymnasiala läroanstalter skall omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen. Utskottet å sin sida har konstaterat att Kungl. Maj:t i proposition nr 48 meddelat sin avsikt att utreda ärendet. Departementschefen ämnar uppdra åt riksräkenskapsverket att i samråd med bl.a. centrala studiehjälpsnämnden och riksförsäkringsverket utreda hela detta försäkringskomplex. Utskottet anser att det i detta läge inte vore lämpligt att föregripa denna översyn genom ett principbeslut, hur gärna man än vill främja saken. Frågans behandling synes oss vara bättre betjänt av att vi väntar och ser vad utredningen kan ge. Men jag vill gärna, herr talman, framhålla önskvärdheten av att utredningen inte onödigtvis fördröjs. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det kan ju inte vara riktigt att argumentera så som herr Jönsson i Arlöv gjorde i sitt inlägg. Han ordade litet skämtsamt om att man skulle kunna dela upp den nionde tjänsten så att man fick en fjärdedel i vardera Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Det kan ju inte vara egalt, om man inrättar eller inte inrättar en ny tjänst. Inte heller kan man säga så, som herr Jönsson i Arlöv tydligen menade, att antingen skall man inte ha någon ytterligare nionde tjänst eller också fyra hela tjänster på universitetsorterna. Det måste dock vara värdefullt att få ytterligare en hel tjänst. Enligt Sveriges förenade studentkårers förslag skall en av tjänsterna vara av administrativt slag, d. v. s. befattningshavaren skall leda verksamheten i dess helhet. Då kan man väl förutsätta att denna administrativa kraft har överblick över läget och kan avgöra var den nionde tjänsten bör vara placerad i väntan på att vi får en hel tjänst på varje universitetsort.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 97 gäller sammanslagningen av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län, Utlåtandet är enhälligt, men det finns på sista sidan ett par blanka reservationer, och en av dem — av herr Bohman — skall jag be att få göra några kommentarer till. Enligt propositionen skulle den nya länsstyrelsen få en chef med tjänstetiteln landshövding och en ställföreträdare för hövdingen med titeln länsdi rektör. I motioner har herr Hernelius i första kammaren och jag avstyrkt denna titeländring. Storstadsutredningen, som förberett denna fråga, hade föreslagit att titeln överståthållare skulle bibehållas och att ställföreträdaren skulle ha titeln underståthållare. Vi motionärer är av samma uppfattning som utredningen. De gamla titlarna har gammal hävd. Så överrikt på traditioner är inte Sverige att vi skall behöva utmönstra även några av de få vi har kvar. Även statsutskottet säger i sitt utlåtande med instämmande i motionerna, att i valet av tjänstetitel bör även de kulturhistoriska och <traditionsbevarande aspekterna beaktas. Men enligt utskottets mening »har emellertid överståthållartiteln att uppvisa en tradition som i varje fall inom svenskt språkbruk inte är anmärkningsvärt äldre än landshövdingetiteln». Det är en nästan anmärkningsvärd distinktion i åldersbestämningen. Mig veterligt har ingen föreslagit att titeln landshövding skulle avvecklas. Det senare ledet i ordet, alltså hövding, torde vara ännu äldre. Som jag nämnde inledningsvis skulle landshövdingen ha en ställföreträdare med titeln länsdirektör, men den benämningen har utskottet inte velat svälja. Den har tydligen haft samma beska smak som underståthållare, dock sannolikt inte av skäl som har med tradition att skaffa. Vägande invändningar kan riktas mot namnet länsdirektör, säger utskottet. Vilka dessa tunga argument mot denna titel är, därom lämnas man emellertid i fullständig Oovisshet. Här finns alltså plats för läsarens gissningar. De oredovisade <invändningarnas tyngd skulle kanske ha framstått tydligare, om utskottet kunnat kläcka ett bättre namn än länsdirektör, men den uppgiften har uppenbarligen överstigit utskottets förmåga. Utskottet nöjer sig med att framhålla att enligt dess me ning »bör den biträdande länschefens titel av Kungl. Maj:t bestämmas med utgångspunkt från hans angivna uppgifter att vara ställföreträdare för länschefen och att avlasta denne framför allt vissa verkschefsuppgifter. Vad utskottet anför härom bör tillkännages Kungl. Maj:t.» Detta vittnar om en klädsam blygsamhet från statsutskottets sida. Man är uppenbarligen inte ängslig för att lägga namnfrågan i Kungl. Maj:ts hand. Förtroendet för att Kungl. Maj:t under tiden fram till den 1 januari 1968 skall finna det där verkligt fina namnet är naturligtvis ett vackert drag hos statsutskottet. Men alldeles riskfritt är det väl knappast att lägga detta i Kungl. Maj:ts hand, även om man väl måste förutsätta att det i alla fall inte kan bli tal om titeln länsdirektör, efter vad utskottet har sagt. För min del beklagar jag att Kungl. Maj:t gick ifrån storstadsutredningens förslag att bibehålla bägge titlarna — överståthållare och underståthållare. Jag reagerar instinktivt mot varje likriktning som inte fyller något vettigt ändamål, och så förhåller det sig i detta fall. Men med kännedom om hur ringa resonans traditioner har här i kammaren — utom naturligtvis när det gäller att åberopa pågående utredningar för avslag på motioner — nödgas jag avstå från yrkande om bifall till motionerna. För en gångs skull har utskottet icke åberopat vad en utredning föreslagit utan bara vänt sig mot motionerna, som baserats på utredningen. Men det är tyvärr utsiktslöst, med det läge som varit i statsutskottet, att vinna bifall till motionerna.

Herr talman! I förevarande utskottsutlåtande behandlas bl.a. motionsparet I: 514 och II: 655, vari förordas att planeringsråden vid länsstyrelserna skall ersättas med beslutande länskommunala planeringsnämnder, utsedda av landstingen.

Utskottet hänvisar i sitt yttrande till vad bankoutskottet anförde i sitt utlåtande förra året angående planeringsråden i länen och anser i likhet med nämnda utskott att något ställningstagande inte skall göras nu.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 Därtill framhåller statsutskottet att planeringsrådens handläggningspraxis bör inom ramen för gällande bestämmelser kunna utformas så, att vissa av motionärernas önskemål i väsentlig mån tillgodoses. I inrikesdepartementets PM av den 29 juni 1965 framgår emellertid att planeringsrådet skall vara ett rådgivande organ i större eller mindre utsträckning. Det skall delta i länsstyrelsens handläggning av sådana ärenden rörande samhällsplanering eller kommunal, administrativ eller judiciell indelning eller näringslivets lokalisering som är av större vikt. Länsstyrelsen avgör sålunda när det skall anses föreligga behov av sammanträde och meddelar då ledamöterna och suppleanterna tid och plats för sammanträdet. Vid ett dylikt sammanträde äger ledamot av planeringsrådet rätt att få sin mening antecknad till länsstyrelsens protokoll, om den avviker från länsstyrelsens beslut eller yttrande. Suppleanterna har rätt att närvara och att yttra sig. Ingen av ledamöterna eller suppleanterna, har rätt att delta i be sluten. Efter överläggningen har landshövdingen eller hans ställföreträdare att tillkännage sitt beslut. Det är alltså inte planeringsrådets beslut utan det är landshövdingens eller i förekommande fall hans ställföreträdares beslut som tillkännages. Enligt min mening är det ur demokratisk synpunkt inte tillfredsställande att ha det ordnat på detta sätt. Vi har i planeringsråden ett organ där majoriteten är vald av den folkliga länsrepresentationen — av landstinget — men sedan föredragning skett i planeringsrådet av experterna och rådgivningen och överläggningen avslutats, så fattar en statlig ämbetsman ensam beslutet. Det är, herr talman, angeläget att samhällsplaneringen effektiviseras. Härvid får man inrikta sig på en riksplanering, som i stora drag ger oss handlingsprogram för användningen av mark, resurser och natur. Men den mer detaljerade planeringen måste ske genom lokala och regionala organ. Enligt min mening är det särskilt angeläget att vi får en länsplanering som kan avväga olika regionala intressen och resursanspråk. Självfallet måste en sådan planering ske inom ramen för en översiktlig riksplanering. Enligt min mening är det lämpligt att det rådgivande planeringsrådet ersätts med en beslutande planeringsnämnd. Herr talman! Vi hade för kort tid sedan en stor interpellationsdebatt här i kammaren om kommunsammanslagningen. I denna debatt sades det gång på gång, att det gäller att slå vakt om den kommunala demokratin och den kommunala självbestämmanderätten. Jag delar denna uppfattning.

Som jag ser det innebär det en hämmande faktor på den kommunala självstyrelsen. För mig förefaller det i stället naturligt att planeringsrådens ledamöter regelbundet kallas till sammanträden för att där redan på förberedelsestadiet få tillfälle att framlägga sina synpunkter. Sammanfattningsvis är jag av den meningen, att de folkvalda i det organ som handlägger planeringsfrågorna på länsplanet inte bara skall ha tillfälle att ge råd utan också få tillfälle att vara med och kollektivt besluta om planeringen i det egna länet. Ur demokratisk synpunkt anser jag detta vara en mycket viktig fråga, som vi säkert får tillfälle att diskutera framdeles när de i utlåtandet nämnda utredningarna blir klara. Det är för dagen tydligen inte möjligt att komma längre än vad utskottet gjort, och jag har därför, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag har tillsammans med några medmotionärer, fru Nettelbrandt och herr Grebäck, i en motion anfört tveksamhet gentemot forceringen av detta ärende. Vi har i motionen pekat på några praktiska svårigheter som är förenade med en forcerad sammanläggning, och vi har förordat en tidpunkt som ligger ett halvår längre fram i tiden. Utskottet har avstyrkt detta förslag, och jag skall, herr talman, inte argumentera ytterligare i denna del av ärendet utan nöjer mig med en förhoppning om att sammanläggningen trots brådskan skall kunna genomföras så friktionsfritt som möjligt och inte bli till men för den ordinarie verksamheten. Bland alla de frågor som sammanhänger med sammanläggningen finns en fråga, som många invånare i det blivan de storlänet säkerligen kan känna en viss oro inför.

Oron är betingad av den omfattning som länet med en befolkning på snart en och en halv miljon invånare kommer att få. Det föredragande statsrådet har också ifrågasatt om inte ett så stort län blir svårt att administrera, och om inte den stora förvaltningsapparaten kan bli tungrodd, byråkratisk och svårhanterlig. Hur blir det med den enskilde länsbons möjligheter — i såväl tätortsområdet som i ytterområdena — att komma i kontakt med den statliga regionala förvaltningen? Hur blir det med de krav på service som varje länsbo ställer? Statsrådet lugnar med andra fördelar och med den i propositionen förordade organisationen. Jag hoppas att herr statsrådet har rätt, och jag hoppas att oron är obefogad. Samtidigt må det förutsättas att alla ansvariga för dagens beslut med uppmärksamhet följer hur organisationen för den nya länsmyndigheten fungerar. Eventuellt uppkommande brister bör snabbt resultera i åtgärder. Vi kan inte acceptera en försämring. Det förestående beslutet måste i alla avseenden innebära en förbättring. Efter att jag, herr talman, fått tillfälle att framföra dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I förevarande statsutskottsutlåtande nr 97 behandlas dels proposition nr 1, bilaga 13, och dels proposition nr 77. I anslutning till vad som i dessa anförts har motioner väckts. Jag skall först något uppehålla mig vid proposition nr 77, som gäller sammanläggning av Ööverståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län och den administrativa organisation som skall gälla efter sammanläggningen. I motion nr 923 i denna kammare har jag anfört några synpunkter med anledning av propositionen. Inom departementet har man tillkallat en sakkunnig, som haft i uppdrag att framlägga förslag till den administrativa organisationen i det nya länet. Denne har enligt vad som framgår av propositionen föreslagit att ärendefördelningen inom landskansliet skall ske på sådant sätt att man har en allmän avdelning, en planavdelning och en beredskapsavdelning samt länspolischefens expedition. Föredragande departementschefen har emellertid frångått den sakkunniges förslag och i propositionen föreslagit inrättandet av enbart en allmän avdelning och en planavdelning samt länspolischefens expedition. När man närmare granskar dessa avdelningars ärendegrupper, finner man att planavdelningen blir mycket belastad. Det blir i själva verket en så onaturlig arbetsbelastning, att jag har svårt att tro att det blir möjligt att klara av den.

Till denna avdelning vill man nu dessutom koppla ärenden rörande körkort och = bilregistrering samt den stora grupp av ärenden som handlägges inom länsstyrelsen och som berör försvarsområdet — civilförsvaret, allmänna beredskapsdetaljen o.s.v. Utredningsmannen hade som jag tidigare nämnt föreslagit en särskild beredskapsavdelning, vilken jag dock inte finner vara befogad. Dess arbetsuppgifter är kanske inte så stora att man behöver anordna en särskild avdelning. Men inom kansliet har man länspolischefens expedition, och det skulle enligt min mening vara lämpligt att till denna föra de försvarsärenden som handläggs inom länsstyrelsen. Som jag framhållit i motionen utgör brandkår och polis grundvalen för den beredskapsorganisation som skall upprättas inom länen. Därför finner jag att det vore mest naturligt att överföra dessa ärendegrupper till länspolischefens expedition och ändra densamma till en beredskapsoch polisorganisation. Vidare har man i propositionen helt glömt bort alla brandärenden som handläggs inom länsstyrelsen liksom det psykologiska försvaret. Jag skall, herr talman, inte gå in mera på dessa frågor, men jag har ansett det nödvändigt att framföra dessa synpunkter. Med den erfarenhet som jag har av planärendenas behandling tror jag nämligen att det inom kort blir nödvändigt med en omorganisation. Föredragande statsrådet är säkerligen väl medveten om dessa stora uppgifter som skall handläggas inom landskanslierna, och han kommer kanske att finna det nödvändigt att göra en omorganisation ganska snart efter det att de nya bestämmelserna har trätt i kraft. Stockholmsområdet blir mycket stort, och med så stora planeringsuppgifter går det inte att till avdelningen också föra de ärenden som här är föreslagna, enligt de erfarenheter jag vunnit under mitt arbete inom länsstyrelsen. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande utan har endast velat framföra dessa synpunkter. Härefter skall jag med några ord beröra den fråga som har tagits upp i proposition nr 1 bilaga 13, länsstyrelsens personal. Det föredragande statsrådet har anfört bl.a.: »Vårt expanderande samhälle ställer stora anspråk på länsstyrelsernas verksamhet. Strukturförändringarna inom näringslivet leder till en kraftig befolkningsoch företagsomflyttning mellan glesbygd och tätort. Dessa utvecklingstendenser skapar problem för de myndigheter som har hand om samhällsplaneringen, Inte minst gäller detta länsstyrelserna.» Vidare framhåller statsrådet att det medför ökade uppgifter för länsstyrelserna på det sociala området och på hälsovårdsområdet. I motionerna 1: 290 och II: 372 har jag tillsammans med några medmotionärer föreslagit att specialister anlitas inom =: länsstyrelsernas << socialsektion just mot bakgrunden av vad statsrådet har anfört i bilaga 13 till statsverkspropositionen. Vi har för närvarande, som utskottet också anför, i länsstyrelseinstruktionen angivit kompetenskrav för anställande av personal vid länsstyrelserna. Där föreskrives juris kandidatexamen för länsnotarietjänster eller assessorstjänster. När sådana speciella ärenden som de som berör socialoch hälsovård skall handläggas tror jag det vore av stor betydelse att länsstyrelserna hade specialutbildad personal. Därför föreslår vi att dessa juristtjänster utbytes mot tjänster för socionomer och, inom landskanslistkarriären, tjänster för personer som genomgått social fackskola eller motsvarande. Det ökade behovet av socialutbildad personal vid länsstyrelserna har man länge haft vetskap om. Jag vill beröra ett analogt exempel: Inom taxeringsavdelningen skulle tidigare enligt länsstyrelseinstruktionen enbart jurister anställas. För ett antal år sedan fann man det nödvändigt att ha specialister, varför man inrättade tjänster för civilekonomer, vilka låg närmast till att handha taxeringsärenden, skattefrågor o.d. på den ekonomiska sidan. Här råder samma förhållande: länsstyrelsen har att handlägga sociala frågor, och då bör det också finnas soci alt utbildad personal. Den har även att förhandla med kommuner, som har socialt utbildad personal. Därför har vi ansett att det vore lämpligt att motsvarande personal funnes på länsstyrelsen som den som finns på det kommunala planet. Med dessa synpunkter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionerna nr 372 i denna kammare och 290 i första kammaren,

Herr talman! Vi skall senare behandla tre utskottsutlåtanden i ett sammanhang, beroende på att de hör ihop med naturvård. Vad jag nu tänker anföra i samband med statsutskottets utlåtande nr 97 hänger också samman med naturvården. Det är beklagligt att man inte kan få föra även denna debatt i samma följd, men det anses inte vara möjligt. Det är ett principiellt mycket viktigt beslut som kommer att fattas om naturvårdens regionala organ. På sätt och vis knäsätter det en princip som redan tilllämpas. Det finns nämligen inom vissa länsstyrelser experter på naturvårdsfrågor eller i varje fall möjlighet att anlita experter. Detta system skiljer sig från det efter vilket landsstaten i övrigt är uppbyggd. Jag är själv en länsbyråkrat, så jag vet hur det hela fungerar. Vi har länsbostadsdirektör, länsarbetsdirektör, lantbruksdirektör, länsarkitekt, överlantmätare o.s.v., och de är ganska självständiga personer som kan ge länsstyrelserna självständiga uttalanden i olika frågor. Nu har man så att säga föregripit det förslag som man anar eller till och med vet skall framläggas av länsförvaltningsutredningen, nämligen att de flesta av dessa specialister föreslås skola inrymmas i länsstyrelsen. De skall bli landsstatstjänstemän med rätt att reservera sig, men de kommer inte att ha samma kontakt med sina ämbetsverk i huvudstaden. Detta medför också svårigheter vid riksdagsbehandlingen. När man skall diskutera upprustningen av naturvården har man nämligen att ägna sig åt huvuddelen av den centrala organisationen i jordbruksutskottet och åt den regionala i statsutskottet. Jag har burit fram en motion om att man skall förstärka naturvårdsorganen regionalt i länsstyrelserna genom att satsa ytterligare en halv miljon kronor. Vi motionärer anser att det inte är till fyllest med enbart ett centralt ämbetsverk; naturvården måste föras ut bland folket, i första hand till länen och därefter till kommunerna. I jordbruksutskottets utlåtande nr 17 står emellertid motionerna inte ens omnämnda. Där sägs över huvud taget ingenting om denna sak. Jag tror att av dem som satt vid bordet i statsutskottet var jag den ende som åtminstone hade stencilen på jordbruksutskottets utlåtande nr 17, De flesta visste att det utskottet skulle behandla naturvården i stort och hoppades och trodde att i dess utlåtande skulle finnas med någonting om den regionala verksamhetens omfång, men det gjorde det inte. Detta gör det svårt att nu behandla denna fråga. När jag under motionstiden tittade närmare på detta, trodde jag att jag hade funnit en spricka i den eljest så väl sammansvetsade regeringen. På länsstyrelsen för det stora län, som skall bildas av Stockholms stad och Stockholms län, hade man nämligen gjort ett avsteg från den skiss jordbruksministern accepterat för naturvårdsarbetets organisation på länsplanet. Jordbruksministern har som stöd för sitt organisationsförslag haft ett utlåtande av en utredningsgrupp från statskontoret. Man har frågat sig, om naturvården i länsstyrelsen skulle läggas över på planeringssidan så att naturvårdsfrågorna på ett tidigt stadium skulle komma med i planeringsverksamheten, eller om naturvårdsfrågorna skulle behandlas fristående. Konfliktanledning kan uppkomma genom att planeringssidan är en exploaterande verksamhet, medan naturvården har till uppgift att se till att det inte exploateras fel eller i onödan. Jordbruksministern har funnit det bäst att dessa verksamheter är fristående från varandra. Naturvårdsfrågorna skall alltså lyda inte under landssekreteraren och planeringssektionen utan som en naturvårdsenhet direkt under landshövdingen. Detta beslut har diskuterats inom olika remissorgan ute i landet, och man har kommit fram till att detta måhända är den bästa lösningen. I förslaget till länsstyrelseorganisation i det nya stockholmslänet finns dock inte denna konstruktion, utan man har tagit med naturvården i planavdelningen. Detta resulterar alltså i en helt annan organisation. En förklaring kan man kanske finna i propositionen, där det på något ställe sägs, att den nya länsstyrelseorganisationen i Stockholm skall kunna ändras när det hela läggs om. Alltså behöver man inte direkt påpeka den bristande överensstämmelsen i detta sammanhang. Däremot kan man något le åt att man in i det sista i Kanslihuset — det är allmänt bekant — har brottats med frågan huruvida det skall heta miljövårdsenhet eller naturvårdsenhet. Man har stannat för naturvårdsenhet men inte lyckats rensa propositionen från ordet miljö. Ordet miljövårdsenhet finns i statsrådsuttalandet i propositionen, men det är väl ett olycksfall i arbetet. Beträffande titeln för länschefen har jag motionerat om att behålla titlarna överståthållare och underståthållare. Jag fick inspiration till motionen när det vissna uttrycket länsdirektör lanserades för vice landshövdingen eller vice länschefen. Jag tyckte inte detta var särskilt lyckat och skrev därför en motion. Den blanka reservation jag har fogat till statsutskottets utlåtande får också markera att jag inte är riktigt nöjd med vad utskottet skrivit. I utskottet var man inte heller nöjd med titeln och har givit Kungl. Maj:t fullmakt att fastställa något bättre. Det har sagts att titeln ståthållare uttrycker en alldeles särskild överhöghet och att man inte reagerar lika starkt mot titeln landshövding. För mig framstår ståthållare som en person som utövar makt för någon annans räkning — Kungl. Maj:t eller regeringen — medan en hövding är en man som själv har något att bestämma. Enligt min mening är det värre att kalla någon för hövding. Men om man nu tycker om ordet hövding och skall ha två stycken, kan man väl kalla den ene för »store hövding» och den andre för »lille hövding». Skall överståthållaren avskaffas, bör han avskaffas med flaggan i topp. Han blir tydligen i fortsättningen endast en ståthållare som blivit över.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 97 behandlar i huvudsak sammanläggningen av <Överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län. Denna sammanläggning har föregåtts av långvariga och ingående utredningar, och det är i dag att konstatera att den nya länsstyrelsen i Stockholms län från alla håll hälsas med tillfredsställelse. Det har vållat kanske särskilt näringslivet mycket bekymmer att ha de ansvariga instanserna fördelade på två olika myndigheter som man måste vända sig till i olika sammanhang. För många enskilda, som ju ser länsstyrelsen mera som en anonym myndighet, är det också väsentligt att nu veta, att man bara har en myndighet att söka. Det har helt enkelt varit en anomali att i det område som mer och mer blir en enhet, Storstockholm och länet, ha två olika sådana myndigheter. Samordningen kommer troligen också att få stor betydelse för det samarbete som pågår på det sekundäroch primärkommunala planet. Det samarbetet är ju i full gång, och det är bara det faktum att man började tre eller fyra år senare med detta sammanläggningsarbete som gör att man nu ligger efter i tidtabellen. Om man skulle göra någon invändning i detta sammanhang, skulle det vara att propositionen inte går tillräckligt långt i vissa sammanläggningsärenden. I en motion, II:937, har jag begärt skyndsamma åtgärder för att samordningen av vägväsendet inom det nya länet också skulle bli fullständigt. Framför allt vad beträffar besluten i investeringsfrågor och handläggandet av vägfrågorna är det nu en dualism som för med sig bekymmer och som också är alldeles onödig. Jag tror att det i de mycket viktiga frågorna om utbyggnaden av vägarna och kommunikationerna över huvud taget, som ju har diskuterats i annat sammanhang, är väsentligt, att man får till stånd en sådan samordning. Utskottet anser sig kunna avstyrka motionen med att man kan förutsätta, att motionärernas önskemål blir tillgodosedda. Med det skall jag, herr talman, låta mig nöja på denna punkt. Frågan om namn och titel i detta sammanhang skall jag efter herr Tobés inlägg förbigå med tystnad. Jag skulle i alla fall kunna säga att jag tycker att utskottet har hittat på en salomonisk lösning. Slutligen vill jag med några ord beröra en motion som inte direkt gäller överståthållarämbetet och länsstyrelsen, nämligen den centerpartimotion som herr Mattsson förde fram sina synpunkter på. Jag vill framhålla att jag har stora sympatier för de synpunkter som herr Mattsson här anförde.

Herr talman! Genom kunskapare från första kammaren har jag blivit underkunnig om att därstädes yrkande framställts om bifall till motionerna I: 749 av herr Hernelius och II: 938 av mig samt till motionen II:939 av herr Tobé. Då det kan vara av intresse att utröna hur stark eller svag känslan för tradition är även i denna kammare ber jag, herr talman, att få återta mitt tidigare uttalande om att avstå från yrkande och i stället yrka bifall till punkten 1 och punkten 2 c) i motionerna 1: 749 och 1II:938 samt till motionen II: 939 av herr Tobé.